Herr talman! Efter den uppvisning av samarbetssituationen inom det borgerliga lägret som förekom innan fru Marklund tog till orda här i kammaren är det närmast synd att störa idyllen. Vi har i varje fall fått en klar illustration av hur det skulle kunna gå till i kanslihuset, om de tre borgerliga partierna vinner valet och skall sätta sig där och regera. I det fallet har den här debatten varit ganska avslöjande. Jag säger för min del: Slåss ni gärna pojkar! Ni må slå luften och krama musten ur varandra — vi skall gärna se på medan ni håller på med den uppvisningen. Herr talman! Familjepolitiken hör till de frågor som är högaktuella i vårt samhälle. På ett avsnitt har riksdagen tidigare i år ställt sig bakom en mycket kraftig satsning, nämligen utbyggnaden av barnomsorgen. En stor majoritet i kammaren har anslutit sig till denna satsning — endast ett parti har mält sig ur den gemenskapen. Under den närmaste femårsperioden kommer därför 100 000 barn att beredas plats i daghem. Det rör sig om en miljardsatsning från statens sida, och kommunerna har nu som en viktig uppgift att realisera det program som riksdagen har antagit. För att gå vidare i fråga om de familjepolitiska besluten vill jag nämna regeringsförslaget om utbyggnaden av föräldraförsäkringen, som i dag har avgjorts här i riksdagen. Den är också ett led i förbättringen av barnfamiljernas villkor. Två riksdagspartier har velat införa vårdnadsbidrag. Motioner har väckts och stora propagandaapparater har satts i gång kring just den frågan. När utskottet hade att ta ställning till dessa motioner ansåg jag för min del — och det är svaret till utskottets vice ordförande, herr Gustavsson i Alvesta — att det hade varit oriktigt om vårriksdagen 1976 hade fattat beslut i frågan, allra helst som frågan om lättnader i arbetstiden för småbarnsföräldrar inte är tillräckligt utredd. Den utredning som statssekreterare Göte Fridh leder har till uppgift att undersöka de praktiska verkningarna av en sänkning av arbetstiden för förvärvsarbetande. Utredningen räknar med att vara klar under de närmaste veckorna. Dessutom rör det sig om en utgift för staten på bortåt 3 miljarder kronor när reformen är fullt genomförd. Något allvarligt förslag till finansiering av reformen finns inte. Tanken från centerhåll att den skall finansieras genom höjda skatter på sprit och tobak visar hur illa genomtänkt förslaget är. En höjning av skatterna på sprit och tobak skulle bara täcka en liten del av de väldiga kostnader som staten skulle få dras med. Reformen skall nämligen inte finansieras bara under det första halvåret — det gäller en ”evighetsreform”, och då blir det kostnader på bortåt 3 miljarder kronor, som jag nämnde. Detta var alltså de två grundläggande faktorer som gjorde att jag tog upp frågan om ett uppskov till höstriksdagen med behandlingen av detta ärende. En tredje och med hänsyn till riksdagens arbetsförhållanden viktig faktor var att talmanskonferensen på ett tidigt stadium uppmanat utskotten att till hösten uppskjuta frågor som inte nödvändigtvis måste avgöras under riksmötet 1975/76. Det finns inga som helst sakliga hinder för att frågan om vårdnadsbidrag uppskjutes. Snarare borde motionärerna vara tacksamma för att de inte nu fick tillfälle att genomföra förslagen, eftersom dessa — som herr Romanus så kraftigt understrukit — är mycket illa genomtänkta. De väldiga tröskeleffekter som skulle uppstå är onekligen allvarliga. Jag återkommer till det exempel som herr Romanus framförde. Det kan inte vara vettigt att en familj som får ett barn en minut i 12 natten till den 1 juli inte skulle få ett öre i vårdnadsbidrag, medan den familj som får sitt barn kl. 12 eller en minut över 12 skulle få mellan 25 000 och 30 000 kr. Kan inte företrädare för centerpartiet inse att detta är en helt orimlig tröskeleffekt? Det finns dessutom ytterligare en väsentlig synpunkt. Om de borgerliga partierna hade lyckats ena sig kring en kompromiss eller om folkpartiet hade hamnat på centerns och moderaternas linje och man sålunda hade åstadkommit en borgerlig enhet och sedan lyckats genomföra vårdnadsbidraget med lottens hjälp, skulle det också ha varit rimligt att de bor gerliga hade stått för finansieringen. Nu har vi ett val i höst, och det finns möjligheter för de olika partierna att före det framföra sina synpunkter på vårdnadsbidraget. Sedan blir det, som herr Romanus sade, väljarna som får fälla avgörandet. Jag finner den utvägen vara den lämpligaste, och jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan i det avseendet. Herr vice ordföranden i utskottet sade att han hade tagit för givet att det skulle bli en seriös behandling av denna fråga i utskottet. Jag försäkrar herr Gustavsson i Alvesta att det kommer att bli en verkligt seriös behandling när frågan kommer upp i höst. Om behandlingen blir seriös eller inte beror ju ändå inte på tidpunkten för behandlingen. Jag kan försäkra att vi kommer att ägna denna fråga en mycket noggrann behandling när den kommer upp på nytt. Herr Gustavsson frågade vad som plötsligt har inträffat. Jag har redovisat de sakliga skälen till att vi valt denna väg. Det inträffade ingenting plötsligt. Det var omsorgen om statsfinanserna och det förhållandet att det inte kunde uppnås någon enighet som gjorde att vi intog denna ståndpunkt. Herr Carlshamre sade att detta var ett diktat. Nej, herr Carlshamre! Beslutet i utskottet fattades med två rösters övervikt, och jag föreställer mig att riksdagen i sitt beslut om en stund kommer att biträda utskottets förslag. Detta är inte något diktat — det är demokrati, herr Carlshamre. Därmed nog om frågan angående uppskov. Jag kommer sedan till frågan om barnbidragen. Det är klart att barnbidragen spelar en stor roll för familjernas ekonomi. Vi skall också vara på det klara med att barnbidragen har höjts tid efter annan. De är nu uppe i 1 800 kr. per år och barn, och de höjdes så sent som den 1 oktober 1975. Riksdagen har vid åtskilliga tillfällen sagt nej till förslag om indexreglering av barnbidragen. Motionerna har återkommit varje år, men riksdagen har ställt sig kallsinnig tilll en indexreglering. Jag har här en tabell som visar situationen för barnbidragen just nu och hur det skulle ha varit om barnbidragen följt konsumentprisindex. År 1971 var barnbidragen 1 200 kr., medan de, om de följt konsumentprisindex, hade varit 779 kr. 1972 var de fortfarande 1 200 kr. Då skulle de ha varit 826 kr. 1973 var de 1320 kr. Då skulle de ha varit 801 kr. Nu är de 1800 kr. och skulle ha varit, om man följt konsumentprisindex, 973 kr. Alltså kan man utan vidare säga att barnfamiljerna har tjänat på att barnbidragen ser ut så som de gör i dag jämfört med om de hade varit indexreglerade. Jag tror att det finns skäl att understryka att just detta, som herr Carlshamre var inne på tidigare, att man tid efter annan kan justera barnbidragen självfallet innebär att man under en viss tid kan komma något under men att man under den mesta tiden kommer över de belopp man skulle ha fått om barnbidragen varit indexreglerade. Det finns förvisso mycket att säga om barnbidragen, och utskottets herr vice ordförande sade att socialdemokraterna 1975 gick med på en barnbidragshöjning. Ja, det ligger ju i vår linje att vi tar de beslut som kan behövas vid ett speciellt tillfälle. Den ena gången kan det vara fråga om att ur konjunktursynpunkt höja barnbidragen för att ge barnfamiljerna bättre köpkraft. En annan gång kan det finnas andra skäl till en höjning. Herr Romanus nämnde också någonting om barnbidragen och tyckte att det var rimligt att de indexreglerades. Svaret till honom kan vara detsamma som till herr Rune Gustavsson. När det gäller fru Marklunds reservation i fråga om beskattning av barnbidragen vill jag bara hänvisa till vad utskottet säger om det uppdrag som 1972 års skatteutredning har. Jag vill bara tillägga, eftersom fru Marklund ställde en fråga till mig, att den utredningen utan vidare har möjlighet att klara den här uppgiften. Fru Marklund behöver inte vara orolig på den punkten. En av fru Marklunds reservationer rör ett tiopunktsprogram för ett barnvänligare samhälle. Jag vill gärna säga att jag sympatiserar mycket med de tankar som ligger bakom tiopunktsprogrammet, men det är inga revolutionerande nyheter som presenteras i den reservationen — det är ju frågor som tid efter annan återkommer i olika sammanhang. Utskottet har också uttalat att det enligt utskottets mening ofta är både nödvändigt och lämpligt att frågor som avser barns villkor prövas i samband med andra frågor inom ett visst samhällsområde. Således kan — med exempel från motionen — spörsmål om en barnvänlig trafikmiljö inte prövas isolerad från andra trafikmiljöfrågor. Det hindrar naturligtvis inte att det som bakgrund till ställningstagandet rörande frågor som är av betydelse för att vi skall få till stånd ett barnvänligare samhälle är av värde att det finns en samlad analys av barnens förhållanden. Barnmiljöutredningen har presenterat ett omfattande material i detta avseende.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

Herr talman! Till herr Göran Karlsson i Huskvarna vill jag säga att sättet att behandla de här frågorna visar ju hur det går till i kanslihuset när man vill sopa viktiga frågor under mattan. Är det så att man inte vill ta ställning till en fråga utan uppskjuta den, ja, då har man väl någonting att dölja. Med det plötsliga ställningstagandet, herr Göran Karlsson, var det väl ändå så att vi i utskottet hade diskuterat en arbetsplan och varit överens om hur och i vilken ordning vi skulle behandla de olika frågorna under vårriksdagen. Det var först när ärendet stod som första punkt på föredragningslistan som förslaget kom att vi skulle uppskjuta behandlingen av det. Reformer kan givetvis medföra olika tröskeleffekter. Redan i dag mär ker vi vilka ojämlikheter som finns i föräldrapenningen, som varierar mellan 25 och 179 kr. per dag. Det är inte första gången vi framlägger detta förslag. Redan förra året väckte vi en mycket genomarbetad och med denna i stort sett identisk motion. Diskussioner fördes då om dem. Det gör att vi mycket noga har debatterat dessa frågor inom hela vår rörelse. Vi har fått respons för vårt förslag, inte bara från vårt partis medlemmar utan från en mycket bred opinion. Det får vi ständiga bevis för. Detta gör att vi är angelägna om att en så viktig reform inte uppskjuts utan att beslut fattas så snart som möjligt.
Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna började med att medge att barnbidraget spelar en avgörande roll i det ekonomiska stödet till barnfamiljerna. Han redovisade också siffror om i vilket förhållande barnbidraget står till konsumentprisindex. Men det finns också uppgifter — jag har dem tyvärr inte tillgängliga här — om utvecklingen från den tid då barnbidraget infördes och fram till nu, vilka inte är fullt så gynnsamma som de uppgifter som herr Karlsson redovisade. Dessutom måste ändå det krav som vi nu ställer — att barnbidraget skall uppgå till 25 96 av gällande basbelopp, vara knutet till det och följaktligen följa kostnadsutvecklingen — vara till fördel för kommande år. Jag fick ett intryck av att herr Karlsson i stort instämmer i herr Carlshamres uppfattning om att man i stället för att indexreglera barnbidraget bör ha kvar den handlingsfrihet som det talas om. Men låt oss fundera över vilken handlingsfrihet i fråga om barns konsumtion som ett barnbidrag knutet till basbeloppet och följaktligen kopplat till kostnadsutvecklingen skulle innebära för familjerna. Justeringar har gjorts — det är riktigt — men de har ofta kommit i efterhand, när urgröpningen av värdet har blivit så påtaglig att man inte har kunnat göra annat. Beträffande vår reservation 5 hänvisade herr Karlsson till utskottets skrivning, som jag också citerade i mitt inlägg. Han bedyrade att skatteutredningen kommer att klara av denna fråga och att jag inte behöver vara orolig på den punkten. Men kan herr Karlsson med samma trygghet påstå att detta skall gå snabbt? 1972 års skatteutredning har ju ännu så länge, såvitt jag begriper, inte börjat riktigt arbeta med de frågor som den har att syssla med. Den har haft upp över öronen att göra med de provisorier som vi sedan har fått ta ställning till här i riksdagen. Herr Karlsson framhöll att vi inte tar upp några revolutionerande frågor i vårt tiopunktsprogram. Nej, det är riktigt. Men i motiveringarna för det programmet visar vi att barn i väldigt hög grad drabbas av det samhällssystem som vi lever i och att det för en slutgiltig lösning av problemen krävs ett annat samhällssystem. Vi har betecknat dessa åtgärder som sådana som det redan i dag går att vidta för att förbättra barnens situation.
Herr talman! Nej, herr Gustavsson i Alvesta, vi har inte sopat någonting under mattan. Vi har möjlighet att behandla frågan i höst, och vi skall göra det. Så illa genomtänkt som centerpartiförslaget är måste det vara skönt för centerpartiet att slippa ha det framme i dagens ljus för realbehandling just nu. Som både herr Romanus och jag har skildrat leder förslaget till en fullständigt orimlig tröskeleffekt. Herr Gustavsson säger att vi inte har följt utskottets arbetsplan, men det sammanhänger med att talmanskonferensen skrev till utskotten att den önskade att man skulle skjuta på en del ärenden. Det är bl.a. detta som gjort att arbetsplanen har reviderats, och jag tar helt och fullt ansvaret för att jag varit med om att göra det. Herr Gustavsson säger vidare att motioner har funnits förr från centerpartiet om vårdnadsbidrag. Men det gör inte saken bättre, för ni har ju inte förbättrat förslaget. Ett genomförande av det skulle nu liksom tidigare leda till orimliga konsekvenser. Sedan bara ett par ord till fru Marklund, som efterlyste siffror på hur barnbidraget har utvecklats under de år som gått sedan det kom till år 1947. 1948 var det 260 kr., och om man hade följt konsumentprisindex skulle det ha varit 272 kr., alltså 12 kr. skillnad. 1958 uppgick barnbidraget till 400 kr., och med indexreglering skulle det ha varit 463, dvs. en eftersläpning med 63 kr. den gången. 1968 var det 900 kr. — i stället för 659, om man hade följt konsumentprisindex. Det är följaktligen klart dokumenterat, fru Marklund, att barnbidragen så som de justerats tid efter annan i riksdagen har givit barnfamiljerna tillräcklig kompensation för prisutvecklingen. Det går inte att jäva det påståendet. Vad beträffar 1972 års skatteutredning vill jag säga att den väntas bli klar nästa år.
Herr talman! Talmanskonferensen har inte beslutat vilka frågor vi skall skjuta upp, utan det är utskotten själva som fattar de besluten. Sedan vill jag säga beträffande ekonomin, som jag inte hann beröra förra gången, att vi har klarat finansieringen för det närmaste året enligt vårt förslag. Sedan utgår vi ifrån att den arbetande skatteutredningen så småningom skall utforma ett skattesystem så att vi inte behöver arbeta med skatteprovisorier och att man i det sammanhanget skall kunna föra in också den här frågan. När vi har arbetat fram vår motion har vi diskuterat utifrån barnens och familjernas synpunkt. Det är klart att Göran Karlsson i Huskvarna kan tala om att förslaget är illa genomtänkt, men jag hävdar att det är synnerligen genomarbetat och att det dessutom har en mycket bred och stark förankring.
Herr talman! Eftersom jag inte har de uppgifter jag tidigare åberopade till hands just nu skall jag inte bestrida dem som herr Karlsson i Huskvarna kommer med. Men om man tar fasta på dem, så måste ju det krav som vi har ställt så att säga i andra hand — en ytterligare uppräkning av barnbidragen och beskattning av dessa —- vara en framkomlig väg. Där har herr Karlsson ingenting annat att komma med än skatteutredningen som han förhoppningsvis vill se resultat av nästa år. Jag delar den förhoppningen, men jag tror inte mycket på den.
Herr talman! Vice ordföranden i socialutskottet bör veta att det är utskottet som bestämmer vilka frågor som skall uppskjutas. Det fanns majoritet i utskottet för att just vårdnadsbidragsfrågan skulle skjutas till hösten, och om några minuter får Rune Gustavsson vara med om att här i kammaren ta ställning till samma sak. Något mer besked på den punkten kan jag inte ge. När jag hör herr Gustavsson tala om den stora satsning som ligger bakom centerns vårdnadsbidrag, kan jag inte hjälpa att jag måste instämma med herr Romanus i att herr Gustavsson i Alvesta spelar upp en sketch. Det är inte någonting annat. Det sakliga underlaget för centerns vårdnadsbidrag har raserats många gånger om. Till fru Marklund vill jag bara säga att om riksdagen följer utskottets förslag så innebär det att vi får handlingsfrihet att vid varje tid och tillfälle justera barnbidraget. Jag tror att den vägen är den bästa vi kan gå. Utskottsmajoriteten avvisar följaktligen den linje som fru Marklund företräder.

Herr talman! Det är inte min avsikt att nu blanda mig i den debatt om den allmänna familjepolitiken som pågått ganska länge, även om det kunde vara frestande, utan jag ber att med några ord få kommentera en motion angående utbetalning av barnbidrag som väckts vid ett par tillfällen här i kammaren. Utskottet uttalar sig visserligen positivt för motionen 1975/76:1299 och talar om önskvärdheten av månatliga utbetalningar av barnbidraget, men utskottet anser att bl.a. kostnadsskäl talar för samordning med utbetalandet av bostadstilläggen och att omläggningen av dessa bör avvaktas. Jag har svårt att förstå utskottets ställningstagande. När vi väckte detta förslag 1974, avstyrkte utskottet med hänvisning till en utredning om samordning mellan dessa påtalade bidrag. Men utredningen innehöll sedermera inget samordningsförslag. Däremot har det hänt efter 1974 att samtliga familjebidrag — om jag får sammanfatta dem så — överförts till försäkringskassan och utbetalas därifrån. Det senaste gäller bidragsförskotten som kommer att utbetalas från försäkringskassorna från den 1 oktober nästa år. Av dem alla är det bara barnbidragen Utskottet tillstyrker propositionen 1975/76:116 om ändrad administration av bidragsförskottet. Det är något förvånande att inte den propositionen samtidigt ändrat utbetalningsperioderna för barnbidragen, då man ändå samordnat utbetalningarna de månader som barnbidragen skall betalas, dvs. en gång i kvartalet. Också bostadstilläggen, som i detta hänseende sammankopplas med barnbidragen, utbetalas varje månad. Det som i propositionen föreslås förefaller mig vara mera administrativt krångel och eventuellt kostnadsfördyrande än om utbetalningarna samordnas varje månad. Sedan vi motionerade 1974 har barnbidragen höjts ytterligare, vilket gör det ännu angelägnare att barnfamiljerna kan få räkna med pengarna i sin månatliga budget. Det skulle borga för en mera jämn konsumtion för dem. Sedan vår motion väcktes vid riksmötets början har jag kontaktats av barnfamiljer som påtalat den påverkan såväl barn som föräldrar utsätts för genom erbjudanden och inköpsförslag inför barnbidragens utbetalning, något som ofta kan leda till impulsköp. Man anser att detta skulle undvikas med månadsvis utbetalade barnbidrag. Utskottet är, som jag sade, positivt och tror att denna fråga skall kunna lösas ganska snart.

Herr talman! När jag lyssnade till fru Marklunds första anförande kände jag behov av att få säga några ord. Jag fick intrycket att hon nedvärderade äktenskapet på ett sätt som jag inte kan godta. Hon berättade om den starka ökning av antalet barn födda utom äktenskapet som ägt rum de senaste åren — en procentuell fördubbling sedan 1964, som hon konstaterade. Fru Marklund räknade med att denna utveckling skulle fortsätta, och hon gav intrycket att det var en tilltalande utveckling. Enligt den ordning som fru Marklund har förordat skulle samhället svara för barnomsorgen. Jag måste för min del hävda en helt annan mening. Från mina utgångspunkter är det angeläget att slå vakt om äktenskapet och detta inte minst för barnens skull. Jag vet mycket väl att andra samlevnadsformer kommer att finnas även i fortsättningen, men det hindrar inte att samhället värnar om familjen och äktenskapet som sådant. Den officiella inställningen till dessa ting är ingalunda utan betydelse. Det är märkligt att fru Marklund inte tagit något intryck av det som har hänt i Sovjetunionen på detta område. Där följde man ju till en tid de riktlinjer som fru Marklund här har pläderat för. Men man ändrade sig mycket snart. Man upptäckte att det var en olycklig ordning och man gick in för ett helt annat system. Man var beredd att ge äktenskapet hög status och slå vakt om familjen. Tar inte fru Marklund något som helst intryck av det som skett där? Men oavsett vad som hänt på andra håll i världen har vi skäl att uppmuntra äktenskapet här i vårt land. Familjen är samhällets urcell, och vi har all anledning att värna om den.
Herr talman! Jag skall inte ta upp mer än någon minut till att bemöta det som herr Westberg i Ljusdal säger. Jag har i mitt inlägg inte nedvärderat äktenskapet. Jag har tvärtom begärt att andra samlevnadsformer skall jämställas med äktenskapet. I det avseendet tror jag att tiden verkar mer för mig och min uppfattning än för herr Westberg och hans uppfattning.

Herr talman! I trafikutskottets betänkande nr 17 som avser regeringens proposition om anslag för transportstöd till Norrland har moderata samlingspartiet två reservationer. Den ena reservationen, nr 2 i betänkandet, avser det faktum att transportstöd icke utgår för sjötransporter, och vi hävdar bestämt att detta utgör en diskriminering av sjötransportnäringen. En sådan diskriminering kan inte få fortsätta. Det är ingen tvekan om att avsevärda fördelar skulle vinnas om även sjötransporter kom i åtnjutande av transportstödet. Det är uppenbart att en rationell transportavvägning inte kan fullgöras med mindre än att även transporter till sjöss omfattas av detta transportstöd, och jag hänvisar också till det faktum att man skulle vinna avsevärda miljötekniska effekter om transporterna i större utsträckning än som f. n. sker kunde förläggas till sjöss. Vi har under de senaste dagarna kunnat konstatera att samma förhållande i fråga om transportstödet gäller för Vänerområdet, och även där borde negativa effekter kunna undanröjas. Den andra reservationen av moderata samlingspartiet, nr 3, avser stöd för transporter med firmabilar. F.n. kan inte transporter som utföres med företagens egna bilar komma i åtnjutande av detta transportstöd. Denna transportform diskrimineras på ett sätt som vi inte finner till talande, och vi begär således att man skall låta transporter med företagens egna bilar komma i åtnjutande av transportstödet. Det finns bara en möjlig förklaring till att transporter av detta slag inte får stöd, nämligen att man misstror de förhållanden under vilka företagen skulle använda dem, och vi finner denna inställning felaktig. Jag yrkar således, herr talman, bifall till reservationerna nr 2 och 3 till trafikutskottets betänkande nr 17. Beträffande reservationen nr 2 vill jag ha sagt att om denna till äventyrs inte skulle vinna kammarens bifall, kommer vi i moderata samlingspartiet att i andra hand stödja reservationen 1, avgiven av centeroch folkpartiet.

Herr talman! En av de grundläggande principerna för transportstödet är att det inte på något väsentligt sätt får rubba konkurrensförhållandena på transportmarknaden mellan de olika transportgrenarna och transportföretagen inom dessa. Den principen slog departementschefen fast redan i den första propositionen om transportstödet. Transportstödet tillkom för att minska skillnaderna i fraktkostnadshänseende mellan landets olika delar. Den nuvarande konstruktionen med fraktstöd till transporter såväl från som till stödområdet har också verksamt bidragit till en utjämning. Men det finns ännu åtskilligt att göra innan transportstödet riktigt fyller den regionalpolitiska uppgift det är avsett att fylla. Transportstödet har visserligen givit positiva effekter för transporterna på landsidan, men en snedvridning har i stället ägt rum -— eller håller på att äga rum -— för sjöfarten. Vi är alla medvetna om sjöfartens betydelse för ett land som vårt med långt kustland och flera inre vattenvägar. Dessutom är sjöfarten ett energisnålt och miljövänligt transportmedel. Därför får stimulanser till landtransport inte leda till att man slår sönder den infrastruktur vi har inom transportsektorn som helhet. Hittills har riksdagen sagt nej till en undersökning huruvida nuvarande bestämmelser förändrat konkurrensförhållandena mellan landoch sjötransport. Situationen för Vänersjöfarten kommer att utredas. Där inverkar även andra faktorer. Förra året skulle en reservation i frågan ha vunnit bifall, om inte en rad olyckliga omständigheter vid voteringen lett till avslag. Under tiden har ytterligare bestyrkts att frågan måste tas under allvarligt övervägande. Det anses numera att inte obetydliga kvantiteter stödberättigade produkter, som traditionellt gått sjövägen, växlat över till landtransport. I vissa fall innebär de pågående förändringarna i transportmönstret att gods landtransporteras för utskeppning över annan svensk hamn än den hittills gängse hamnen. Härigenom äventyras verksamheten i flera viktiga hamnar utmed ostkusten, i Vänerområdet och Mälarområdet. Dessa förhållanden bestyrks numera av såväl rederinäring och hamnintressenter som varuägare. Även hamnarbetarna har noterat minskning en. Så sent som för någon månad sedan skrev Svenska hamnarbetarförbundet till kommunikationsministern och uttryckte sin oro över utvecklingen. Från varuägarnas sida säger man att det är otvetydigt att kombinationen fraktrabatter inomoch utomlands på järnväg och transportstöd klart försämrat konkurrensläget för sjöfarten. En transportchef för ett stort skogsföretag i nordligaste delen av landet har för mig berättat att det endast är en tidsfråga när han tvingas föra över 100 000 årston till järnväg. Det är gods som nu befordras på fartyg. I det här fallet spelar just kombinationen fraktrabatter och transportstöd in. Vi har haft en kraftig kostnadsutveckling de senaste åren. Sedan transportstödet infördes 1971 har SJ:s frakter stigit med 38 96 fram till 1974. Efter ytterligare höjningar fram till i år är den sammanlagda fraktuppräkningen i dag 68 96. Eftersom transportstöd självfallet utgår på den inflatoriska delen av den gamla basfrakten, är det uppenbart att sjöfarten till sist hamnar i ett hopplöst konkurrensläge. Vi har ett annat område som berör kombinationen av landoch sjötransport. Låt mig ta ett konkret exempel. Rönnskärsverkens svavelsyreproduktion distribueras till en betydande omfattning via terminaler i Härnösand och Norrköping. Transporten Rönnskärsverken-terminal sker sjöledes. Den resterande sträckan till kund sker med landtransport. Hade hela transportservicen skett på land, skulle transportstöd ha utgått. Företaget har hos fraktbidragsnämnden anhållit att transportstöd skulle utgå för landtransportkostnaderna terminal-kund men har fått avslag. Ett sådant undantag faller heller inte inom nämndens befogenheter. Det måste vara en angelägen fråga för riksdagen att så långt möjligt stimulera den inrikes sjöfarten. Inte minst i fråga om transport av farligt gods. I min motion, nr 502, har jag också föreslagit att regeringen får i uppdrag att pröva transportstöd till kombinerade landoch sjötransporter.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 Utskottet har i övrigt behandlat min motion nr 502 ganska knapphändigt i vissa avseenden. Där finns en rad förslag som är berättigade och som sannerligen hör nuet och framtiden till. I första hand måste den nuvarande nedre viktgränsen avskaffas. Skälen till en sådan viktgräns har numera bortfallit. Rutinerna kan säkerligen förenklas ytterligare, så att den befarade anhopningen av ansökningsärenden inte behöver utgöra något hinder. Däremot är viktgränsen ett verkligt hinder för mindre och medelstora företag att komma i åtnjutande av transportstödet. Och vilka är i behov av stimulanser om inte just de mindre och medelstora företagen? Län som Jämtland har visat en kraftig ökning av transportstödet i förhållande till år 1971. Med hänsyn till företagsstrukturen i länet är det mycket sannolikt att minskningen av lägsta sändningsvikt från 500 kg till 250 kg är ett av incitamenten till den utvecklingen. Företag som levererar skrymmande gods diskrimineras av nuvarande bestämmelser. En sändning som på grund av sin volym taxeras efter 250 kg får inget bidrag, medan en sändning med 250 kg verklig bruttovikt är bidragsberättigad. Så får det inte vara. Varuslagsavgränsningen — för att ta ett annat område — är f. n. alldeles för stel. Jag har i min motion gett några exempel, bl.a. användningen av cement i viss produktion. Jag vill ge ytterligare ett sådant exempel. Det finns ett företag i Norrland som specialiserat sig på att totalrenovera arbetsmaskiner av olika slag, från vägmaskiner till gruvmaskiner. Verksamheten kan nära nog betecknas som nyproduktion eller sammansättningstillverkning. Den är mycket fraktkostnadskrävande. De nerslitna maskinerna, reservdelar och de leveransfärdiga maskinerna anskaffas respektive levereras till områden utanför stödområdet. Företaget har en omfattande export av maskiner, och en stor del importeras. Med nuvarande bestämmelser utgår inte fraktstöd. I sak är det här företaget lika berättigat till fraktstöd som varje annan förädlingsindustri inom stödområdet. Detta visar att det är bestämmelserna som skall anpassas till behovet och inte tvärtom. Jag skall inte orda mycket om inomregionalt transportstöd, som föreslås i motionen. Till det blir det anledning att återkomma när arbetsgruppen kring Stålverk 80 lämnat sina förslag. Men en sak är klar: Ett sådant stöd behövs inte bara i anslutning till verksamheten kring Stålverk 80, som för övrigt ligger ännu ett stycke in i framtiden. Innan det tillämpas där, kan det på försök införas inom andra delar av Norrland. Slutligen, herr talman, vill jag stryka under vad utskottet anfört angående mitt förslag om ökade insatser för upplysning rörande möjligheterna att erhålla transportstöd. När jag varit ute i landet och fått kontakt med i synnerhet mindre och medelstora företag, har jag frapperats av att så många ännu inte känner till möjligheterna till fraktreduktion genom transportstödet. Åkeriföretag bekräftar iakttagelsen. Det är inte osannolikt att nedre viktgränsen för enskild sändning har gett en allmän uppfattning att transportstödet endast är till för de större transportköparna. Är det på det viset, är det än angelägnare att skärpa informationen och ta bort kravet på nedre viktgräns för enskild sändning.

Herr talman! Från centerpartiets sida har vi ställt oss bakom reservationen 1. Skälet till det är att vi anser det mycket angeläget att samhället skapar goda förutsättningar för ett fungerande transportnät i norra Sverige för att på det sättet ge bättre möjligheter till en regional balans. Transportstödet utgår ju inte till sjötransporter, och det påstås — i motioner här men även från människor som har direkt beröring med sjöfarten —- att transportstödet nu snedvrider konkurrensförhållandena på det sättet att man överför transporter från sjö till land. Det missgynnar i första hand Norrlandshamnarna och leder då också till att man försvagar de goda förutsättningarna för en utveckling av norra Sverige i det avseendet. Om detta är riktigt bör man se över transportstödet. Men för att man skall få reda på om det är riktigt är det angeläget att man utreder frågan, och det är det vi föreslår i reservationen 1, till vilken jag yrkar bifall. Sedan har herr Sellgren anfört en del andra synpunkter på behovet av att förändra transportstödet, och i vissa delar finns det anledning för mig att ställa mig bakom dessa synpunkter. Men eftersom utskottet är enigt finns det ingen anledning till polemik härvidlag.

Herr talman! Varje år när vi diskuterat transportstödet här i kammaren har jag upplevt herr Sellgrens inlägg så, att han varit väldigt missnöjd med utskottets betänkande, och samma upplevelse hade jag i dag. Nu är utskottsbetänkandet ändå enhälligt utom när det gäller sjötransporterna och firmabilarna. Jag skall inte vid detta tillfälle gå in på någon närmare redogörelse för transportstödets konstruktion, utan jag vill bara slå fast att det transportstöd vi har i dag fungerar bra, och inom näringslivet tycks man i stort sett vara nöjd. Med denna utgångspunkt menar jag att vi skall vara försiktiga när det gäller att ändra systemet. Alltför stora ingrepp kan nämligen leda till att hela systemet bryts ned. Och med hänsyn till de begränsade resurser samhället har att tillgå och de betydande belopp som satsas på transportstödet — för kommande år föreslås 115 miljoner — måste vi naturligtvis noggrant väga insatta resurser mot den erhållna nyttan. Herr talman! Det här var några mer allmänna reflexioner. Därefter skall jag övergå till att kommentera de reservationer som är fogade till betänkandet. Årligen framställs det krav på att transportstödet skall utgå till sjöfarten, och för att ge ytterligare tyngd åt sina krav i det avseendet hävdar man att det på olika håll anses att inte obetydliga kvantiteter växlats över från sjötransport till landtransport till följd av transportstödets konstruktion. Låt mig då först konstatera att vi på vår sida är väl medvetna om att den svenska kustsjöfarten har vissa problem, ett förhållande som emellertid kunde påvisas långt innan transportstödet infördes. Orsakerna till att kustsjöfarten har svårigheter måste sökas i andra förhållanden, bl.a. en i många fall mycket hård konkurrens från utländska fartyg. Jag vill i det sammanhanget också erinra om att transportpolitiska utredningen konkret utreder sjöfartens speciella problem. Det är i den utredningen denna fråga hör hemma. Vad transportstödets eventuellt konkurrensförskjutande effekt angår vill jag erinra om att de varor som transporteras sjöledes i mycket hög grad faller utanför det varuområde som det av regionalpolitiska skäl är angeläget att stödja. Detta gäller t.ex. pappersmassa, malm och mine ralvaror av olika slag samt pljeprodukter och andra bränslen. Enbart genom varuslagsavgränsningen har vi således skapat vissa garantier för en oförändrad konkurrenssituation. Ett transportstöd som gäller även sjöfarten skulle följaktligen innebära att endast en mindre del av sjöfartens godsvolym påverkades. Jag vill också erinra om att syftet med transportstödet inte är att subventionera vare sig järnvägarna eller lastbilarna, utan det är näringslivet som skall dra nytta av stödet, till gagn för sysselsättningen. Man torde också rent allmänt kunna konstatera att sjöfarten trots transportstödet genom sina låga undervägskostnader har god konkurrenskraft när det gäller transporter från norra delarna av Sverige till destinationer på kontinenten. Givetvis påverkas konkurrenskraften av exempelvis vilka fartygsstorlekar som används, avsändares resp. mottagares läge i förhållande till hamn och järnväg samt vilka sändningsstorlekar det rör sig om. Och kostnadsreduktionen vid landtransport genom fraktstödet är också av så pass blygsam omfattning i förhållande till landtransporternas totala undervägskostnader att sjöfartens undervägskostnader fortfarande är jämförelsevis mycket låga. När det gäller att hålla sjöfrakterna nere får givetvis det faktum att staten står för samtliga isbrytningskostnader stor betydelse. Här gäller att för budgetåret 1976/77 drygt 80 milj.kr. skall anslås för isbrytning. Isbrytarkapaciteten kommer också att förstärkas väsentligt genom anskaffande av ytterligare isbrytare. I de fall gods flyttar över från sjötransport till landtransport torde detta ha helt andra orsaker än transportstödet. Så kan t.ex. en förändrad produktionsinriktning och industrilokalisering ha påverkat transportmedelsvalet. En ökad förädlingsgrad inom industriproduktionen ställer krav på snabba transporter, begränsade sändningsstorlekar och minskad lagerhållning, krav som rent allmänt talar emot sjötransporter. Inom varje transportgren förekommer en ständig produktutveckling för att möta kundernas föränderliga krav, vilket helt naturligt leder till att marknadsandelarna för olika transportmedel ständigt påverkas. Priset på själva transporten har i sammanhanget en underordnad betydelse när det gäller val av transportmedel. Det är också självklart att viss överflyttning av gods alltid sker. Så har vi t.ex. under senare år kunnat konstatera att lastbilarna i allt högre grad ombesörjer långväga transporter, på bekostnad av bl.a. järnvägen. Och det kan vi ju knappast skylla transportstödet för. Jag konstaterar sålunda att det inte finns några sakliga motiv för att låta sjötransporter omfattas av transportstödet. Utskottet avstyrker med denna motivering yrkandena att transportstödet också skall omfatta transporter med fartyg samt även yrkandena om utredning rörande eventuell utvidgning av transportstödet att även omfatta sjöfarten. Trots att utskottet tidigare med stor majoritet avvisat förslaget om stöd även för transport med firmabilar framhärdar moderaterna i sina krav på detta. Några nya argument har herr Clarkson inte framfört. Därför skall jag helt kort upprepa de invändningar som utskottsmajoriteten ti digare framfört. Enligt vårt sätt att se blir det närmast omöjligt att klara kontrollen för att stävja missbruk. Det här problemet har av företagen i stor utsträckning lösts genom att de etablerat åkerier och därigenom kommit i åtnjutande av transportstöd. I vissa speciella fall har det också gjorts undantag från regeln att transporter med firmabilar inte är stödberättigade. Herr talman! Att transportstödet varit ett verksamt medel i de regionalpolitiska strävandena är vi nog alla överens om. Stödet har också successivt utvidgats och som vi hoppas funnit en form som väl motsvarar dess syfte och de krav vi har rätt att ställa från såväl regionalpolitiska som transportpolitiska utgångspunkter. En successiv anpassning måste givetvis ske, men då mot bakgrund av väl motiverade krav. Krav på ständiga förändringar som inte är förenliga med stödets grundläggande syfte måste däremot avvisas. Borgerliga motioner har tyvärr inte kännetecknats av respekt för grundläggande principer och ekonomiska realiteter. En stark önskan att förändra stödet och därigenom kanske vinna publikfriande poäng har väglett motionärerna i deras iver. Från vårt håll känner vi ett särskilt ansvar för att ta vara på transportstödet så att det fyller sin avsedda regionalpolitiska funktion.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

Herr talman! Vi är alla överens om att transportstödet i Norrland måste finnas. Men det är också en självklar förutsättning att det är konkurrensneutralt. Det är detta som vi med kraft hävdar att stödet i själva verket inte är. Det är faktiskt i dag så att en mängd transporter på grund av transportstödet tvingas att på olika sätt gå till lands när de lika väl med avsevärda fördelar skulle ha kunnat gå till sjöss. Även om kustsjöfartens problem inte är direkt dominerade av frågan om hur transportstödet för Norrland skall utgå, är detta likväl en så utsatt bransch att varje nackdel sådan som den transportstödet utgör är en svår belastning för kustsjöfarten. Herr Östrand säger att vi hjälper till med isbrytartjänst för sjöfarten. Det är inte någon större tjänst vi där gör sjöfarten än den vi gör vägväsendet när vi röjer vägarna vintertid. Jag vidhåller att ett konkurrensneutralt transportstöd är en självklar förutsättning, och det har vi inte i dag. Jag hoppas att kammaren i kväll skall fatta ett beslut om att vi åtminstone får frågan utredd. När det gäller firmabilarna beskyller herr Östrand oss för att inte komma med några nya argument. Det gör han inte själv heller. Men i och med att villkoret för att bilda aktiebolag blivit 50 000 kr. aktiekapital har man i så avsevärd omfattning försämrat företagens möjligheter att lösa dessa problem att man inte längre kan säga att detta är den enklaste vägen. Jag hävdar därför att det misstroende som man från socialdemokratisk sida hyser mot företagens vilja och förmåga att här uppträda korrekt inte är väl underbyggt. Jag slutar med att ännu en gång hävda nödvändigheten av att vi när det gäller transportstöd i alla former måste se till att det är konkurrensneutralt och inte får vara konkurrenssnedvridande, vilket vi anser att transportstödet för Norrland är.
Herr talman! Herr Östrand beskyller borgerliga motionärer för att inte ha respekt för ekonomiska principer och säger att vi motionerar bara för att skaffa oss publikfriande poäng. Hade transportstödet varit utformat som det är i dag om inte borgerliga motioner hade krävt en annan utformning än den som var från början? Förklarade inte herr Östrand i den motsvarande debatten i fjol att transportstödets utformning nu har blivit bra? De borgerligas innovationsvilja på denna punkt har varit framgångsrik och nyttig för det svenska näringslivet och därmed för landet i dess helhet. Herr Östrand avvisar kraven på transportstöd för sjöfarten och säger att det är helt andra kriterier som ligger till grund för överflyttningen från sjötransport till landtransport. Förklara då, herr Östrand, orsakerna till dessa överflyttningar! Förklara exempelvis den ovanligt stora exportökningen med järnväg de senaste åren! Större delen av SJ:s godstransportökning ligger just på exporten. Har inte transportstödet där varit en stimulerande faktor? Herr Östrand har tydligen inte läst reservationen 1 riktigt. Jag skall därför korrigera honom i ett avseende. Herr Östrand avvisar kravet på undersökning av ett stöd till sjöfarten. Därmed missar herr Östrand en viktig punkt. Reservationen kräver en undersökning av om transportstödet har medfört en sådan snedvridning av konkurrensförhållandena att detta varit avgörande för överflyttning från sjötransport till landtransport. Det är det primära. Vi har sett tecken på att det finns en konkurrenssnedvridning, och därför är vi angelägna om att få detta ordentligt kartlagt. Vi har uppgifter från alla berörda parter på fältet, och vad är då naturligare än att samhället och departementet är lyhörda för sådana förändringar och gör en undersökning? Finner man därvid att det föreligger en konkurrenssnedvridning bör även sjöfarten omfattas av transportstödet. Det vore helt i linje med vad departementschefen själv har sagt i den första propositionen beträffande transportstöd.
Herr talman! Herr Östrand säger att socialdemokraterna kräver ett bibehållande av de grundläggande principerna för transportstödet. Samtidigt passar han på att komma med ett litet hot: Om de grundläggande principerna inte bibehålls kan vi mista det stora värde som transportstödet innebär. Ett sådant resonemang är ganska anmärkningsvärt, i synnerhet om man tänker tillbaka några år och erinrar sig de debatter som förts i riksdagen just om transportstödet. Då sades ungefär samma sak från socialdemokratiska talesmän: Man får inte rubba på de grundläggande principerna, man får inte ändra någonting i transportstödet; rör man vid de grundläggande principerna är det stor risk för att man mister de stora värden som transportstödet har. Detta har man sagt varje gång. Så har det gått något år, och sedan har man måst ändra transportstödet för att göra det bättre. Då har der blivit de nya grundläggande principerna. På det sättet tänker vi fortsätta att driva på för att förbättra och utveckla transportstödet. Jag tycker att man har anledning att följa utvecklingen av transportstödet. Det sker, som också herr Östrand har påpekat, förändringar inom näringslivet. En del av dessa förändringar kan bero på transportstödets konstruktion. Vi anser att det finns anledning att se över detta stöd så att det inte snedvrider transportförhållandena. Om en sådan snedvridning skulle medföra en försvagning av en del Norrlandshamnar, har man ju inte gjort någon regionalpolitisk insats. Vi anser alltså att man bör utreda vilka konsekvenser transportstödet haft och om det som hävdats i motioner och från sjötransporthåll är riktigt.

Herr talman! Herr Clarkson blandar in miljöaspekterna när vi i dag diskuterar transportstödet. Men dessa frågor bör vi väl ändå diskutera i ett annat sammanhang. Transportstödet har kommit till för att utjämna verkningarna av de långa avstånden och inte därför att sjötransporterna är miljövänliga. Sedan kan man naturligtvis inte göra en jämförelse med snöröjningen. Kostnaden för denna bestrids ju av fordonsoch automobilskattemedlen. För övrigt är det inte bara kostnaderna för isbrytningen som samhället står för, utan även sjöfartsavgifterna är ju kraftigt utjämnade till fördel för Norrland. Till herr Sellgren vill jag säga att det skulle vara intressant att veta hur transportstödet i dag skulle ha sett ut om alla herr Sellgrens motioner hade bifallits. Om herr Sellgrens uppfinningsrikedom när det gäller transportstödet kan man utan överdrift säga att den inte är av denna världen. Jag har lagt märke till en lustig sak när man diskuterar transportstödet och sjöfarten. I vanliga fall ömmar de borgerliga partierna mycket för järnvägarna, men när vi diskuterar transportstödet och sjöfarten har järn vägarna helt plötsligt blivit en stor bov i dramat. Skall vi utreda frågan om en konkurrenssnedvridning måste vi vara överens om att det föreligger en sådan, och det är vi inte. I mittenreservationen heter det: ”Vidare har de nuvarande bestämmelserna för transportstödet medverkat till att varor utskeppats från annan hamn än som eljest skulle ha valts, eftersom vederbörande får en förmån genom blandtransportstödet. Detta missgynnar särskilt vissa Norrlandshamnar.” Detta är ett mycket allvarligt påstående. Menar reservanterna att man på detta sätt spekulativt utnyttjar transportstödet? Om det förekommer skall det naturligtvis ske en översyn av transportstödet i detta avseende.
Herr talman! Inte kan väl herr Östrand ha rätt i att vi, när vi diskuterar transportstödet till Norrland, inte får diskutera det ur alla aspekter. Och miljöaspekten är en viktig del av hela frågekomplexet. Det är faktiskt så att man ur både trafiksäkerhetssynpunkt och allmän miljösynpunkt skulle vinna mycket med ett konkurrensneutralt transportstöd för Norrland, och då är det vår skyldighet att diskutera detta frågekomplex ur alla synvinklar. Jag hävdar att herr Östrand har fel när han intar den ståndpunkt som han gav uttryck för i talarstolen.

Herr talman! Jag börjar ana orsaken till att herr Östrand är istadig som en häst när det gäller frågan om en undersökning av konkurrensförhållandena. Man bör veta att det föreligger en konkurrenssnedvridning innan man undersöker frågan, menar herr Östrand. Behöver man undersöka det man vet? Kan herr Östrand svara mig på den frågan? Visst behövde man undersöka frågan om transportstödet över huvud taget innan man visste att det behövdes? Var det inte så att det kom ett opinionstryck från olika länsstyrelser och från olika grupper i samhället till kommunikationsdepartementet, så att man där var tvingad att göra en undersökning? Först därefter kom väl transportstödet. Förklara det här närmare, herr Östrand! Hur skulle transportstödet ha sett ut, om alla mina motioner hade bifallits och hela min uppfinningsrikedom när det gäller utformningen av transportstödet hade utnyttjats, undrade herr Östrand. Ja, det skulle ha varit en betydligt större utjämning i fraktkostnadshänseende mellan landets nordliga delar och de sydliga delarna. 1970 var transportkostnadernas förhållande till omsättningen —- om man tar det som måttstock —- för Norrbottens och Västerbottens län 7,4 96 i genomsnitt, för Västernorrlands och Jämtlands län 6,4 96 medan det för Smålandslänen var 5,3 96. Norrbottens län hade alltså 40 96 högre transportkostnader, räknat på den totala omsättningen, än Smålandslänen. Nu har vi för dessa nordliga delar av landet 35 96 fraktbidrag för vissa uttagna produktslag. Det är långt kvar till en total utjämning enligt det här schemat. Även om detta inte är en exakt måttstock så är det dock en riktgivare. Sedan ömmar vi i mittenpartierna väldigt mycket för sjöfarten, medan vi vid andra tillfällen visar stor ömhet för järnvägen och vill stödja den, sade herr Östrand. Ja, var sak skall ha sin plats i samhället. De tyngsta fraktströmmarna bör ske via sjöfarten. Sjöfarten är vårt bastransportmedel som inte får slås sönder av konkurrenssnedvridande transportstöd eller andra faktorer. Därnäst kommer järnvägen. För mindre och snabba transporter, även långväga, behövs lastbilen, och för ytterligare snabba transporter och sändningar behövs flyget. Det finns en gradering i behovsskalan, där sjöfarten inte får spelas ut.

Herr talman! Först något om herr Sellgrens uppfinningsrikedom. Han sade att transportstödet hade varit mycket bättre, om hans motioner hade blivit bifallna. Men herr Sellgren är relativt ensam om den uppfattningen i utskottet. Sedan tillbaka till konkurrenssnedvridningen, som det talades om beträffande sjötransporter. Jag har tidigare sagt att det är själva transportavståndet som skall stödjas. Kostnaderna per tonkilometer är för bil ungefär 16 öre, för järnväg 8 öre och för båt ca 3 öre. Det är alltså en väsentlig skillnad mellan kostnaderna per tonkilometer. Om man tar reda på hur mycket av det transportstödsberättigade godset som transporteras på sjön, skall man finna att högst 5 96 av intransporten sker på sjön och 20 96 av uttransporten. Problemet för sjöfarten är inte undervägskostnaderna utan andra kostnader. 70 96 av sjöfartens totala transportkostnader är hanteringskostnader i hamnarna. Fartygskostnaden är 15 96 och hamnavgiften 15 96. Underlaget för linjetrafiken har också urholkats genom övergången till systemtransporter. Därigenom har betydande transportvolymer överförts till landtransporter — detta oberoende av transportstödet. Samma problem upplever företagen både i södra och mellersta delarna av Sverige. Företagens krav på en mycket liten lagerhållning är många gånger av avgörande betydelse för valet av transportsätt. Med detta, herr talman, vill jag än en gång slå fast att sjöfartens problem inte har att göra med transportstödet, utan sjöfartens problem hänger intimt samman med det arbete som pågår inom trafikpolitiska utredningen.

Herr talman! Jag vill med några ord ge min syn på de frågor som aktualiserats i motionerna 502, 813 och 2022. Det gäller alltså förslag om transportstöd även till sjöfarten. I utskottets betänkande hänvisas till att departementschefen redan i sin proposition år 1970 framhöll att sjötransporterna av olika skäl var av den karaktären att de borde falla utanför transportstödet. Det gällde då främst att de omfattade massoch bulktransporter men även att varugrupperna inte var av den karaktären att de kom in i detta sammanhang. Det har herr Östrand redan framhållit. I propositionen framhölls emellertid också att transportstödet inte på något väsentligt sätt skulle få rubba konkurrensförhållandena på transportmarknaden mellan de olika trafikgrenarna och transportföretagen inom dessa. Det är främst på denna punkt som olika företrädare för sjöfarten riktar in sig, när de går till storms mot att transportstödet är begränsat till landsväg och järnväg. Inte minst har detta gällt och gäller fortfarande Vänersjöfarten. Rederierna vid Vänern men också hamnförvaltningarna, t.ex. i Karlstad, har gjort upprepade uttalanden om att transportstödets nuvarande utformning verkar konkurrensförändrande på Vänersjöfarten. Mot bakgrund av de satsningar som staten gjort genom utbyggandet av Trollhätte kanal är det angeläget att det här snedvridna förhållandet rättas till, har man framhållit. I annat fall kommer inte utbyggnaden av kanalen att få den effekt som avsågs. Det bör väl i det här sammanhanget påpekas att kommunerna runt Vänern också gjort omfattande investeringar för att dra nytta av kanalutbyggnaden. En av anledningarna till att transporter till sjöss undantogs från transportstödet var att kostnaden för sjötransporter inte är lika avståndsberoende som kostnaden för landtransporter. I de motioner som under två föregående år har tagit upp Vänersjöfartens problem har det betonats att detta endast gäller i liten utsträckning för transporter på Vänern och Trollhätte kanal. Kostnaderna för transporterna består där till betydande del — 40-50 96 — av seglationsoch kanalavgifter samt passagekostnader i Göteborgs hamn. Genomfarten i Trollhätte kanal är också tidskrävande. Det är väl ingen tvekan om -— jag vill säga det mot bakgrund av den diskussion som har förts här tidigare — att sjöfarten rent allmänt är ett miljövänligt och samhällsekonomiskt fördelaktigt transportsätt. Detta var väl den yttersta bevekelsegrunden till att riksdagen år 1973 beslutade att trafikpolitiska utredningen borde behandla även sjöfartens roll i trafikpolitiken. Vi har också i vpk-motionen 1544 för i år föreslagit satsning på vidareutveckling av kustsjöfarten, kanaler och andra inre vattenvägar. Vi ser då sjöfarten som ett medel att i första hand avlasta landsvägarna. Riksdagen beslutade ju sedan under våren 1975 att frågan om transportstöd till Vänersjöfarten skulle hänskjutas till trafikpolitiska utredningen. Regeringens skrivelse i ärendet överlämnades till utredningen hösten 1975. Trafikpolitiska utredningen har därefter tillsatt en särskild arbetsgrupp med uppgift att bereda de sjöfartsfrågor som utredningen anser sig ha anledning att ta upp inom ramen för sitt uppdrag. Däri ingår då som särskilt angeläget att ta upp inrikessjöfartens framtida betingelser och frågorna angående sjöfarten på Vänern. Expertgruppen är nu i verksamhet, och det har sagts att man skall göra en första redovisning av sitt arbete till hösten. Enligt min uppfattning ger de direktiv som arbetsgruppen fått utrymme för en så att säga bred behandling av sjöfartens villkor. Inte minst de påpekanden och förväntningar som vid olika tillfällen uttryckts från trafikutskottets och riksdagens sida har givit underlag för en sådan behandling. När utredningen t.ex. skall behandla sjöfartens framtida villkor, får det väl anses vara självklart att man inte kommer förbi frågan om ett eventuellt transportstöd till denna verksamhet. Att frågan om transportstöd till Vänersjöfarten skall behandlas av utredningen talar ju för det. I expertgruppen ingår också företrädare för sjöfartsnäringen. Jag vill med detta ha sagt att den undersökning man talar om i reservation nr 1 kan komma till stånd under utredningens arbete. Om det är på det viset att transportstödet till landtransporter har medfört en sådan snedvridning av konkurrensförhållandena att detta varit avgörande orsak till överflyttning från sjötransport till landtransport — jag säger det helt förutsättningslöst — måste det ju komma in i detta sammanhang. Herr talman! Med hänvisning till det sagda yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! En stor del av det herr Magnusson i Kristinehamn sade håller jag med honom om, men det hade egentligen att göra med trafikpolitiska frågor och sjöfartens betingelser i allmänhet och inte så förfärligt mycket med transportstödet. Men herr Magnusson kom ändå fram till att det skulle kunna tänkas att utredningsarbetet kommer att visa att sjöfarten behöver transportstöd. Han sade tidigare att för Vänerns del har transportstödet för landtransporter haft en konkurrenssnedvridande effekt. Då vill jag bara helt stillsamt fråga herr Magnusson: Varför kunde inte herr Magnusson stödja att även övrig sjöfart som berörs skall kunna komma med i undersökningen om eventuell konkurrenssnedvridning? Jag är så mycket mera förvånad över det resonemang herr Magnusson för, eftersom han vanligtvis är mycket logisk, klar och konsekvent i sitt tänkesätt utifrån sina utgångspunkter. Här borde hans direkta slutledning bli att stödja reservation nr 1.

Herr talman! Vad jag försökte anknyta till i mitt inlägg var att det har förekommit en omfattande debatt om att transportstödet borde utsträckas till sjöfarten. Inte minst har detta diskuterats i Vänerområdet av företrädare både för rederinäring och hamnförvaltningar. När vi diskuterat saken i trafikutskottet har jag påpekat att det finns en hel rad andra utgifter för Vänersjöfarten som man i första hand borde titta på, t.ex. passeringskostnaderna för Trollhätte kanal och även Göteborgs hamn.

Därför menar jag att reservation 1, som herr Sellgren gjort sig till förespråkare för här, i och för sig inte är nödvändig. Hur skall man kunna diskutera frågan om sjöfartens villkor och om transportstödet för Vänersjöfarten utan att i någon mån också dra in den övriga sjöfarten?
Herr talman! Bristen på konsekvens i resonemanget hos herr Magnusson i Kristinehamn kvarstår. Annars skulle herr Magnusson redan i fjol ha varit med om att rösta på vår reservation, där vi tog med både Vänern och ostkusthamnarna. Jag vill inte gå längre i resonemanget, men jag skulle vilja veta vad herr Magnusson säger om Svenska hamnarbetarförbundets reaktion i den här frågan. Där har man klart upplevt att hanteringen i hamnarna minskat efter transportstödets införande.

Herr talman! För två år sedan väcktes den första motionen från riksdagsmän som bodde längs Vänern om att undersöka Vänersjöfartens roll. Även transportstödet var med i den bilden. Vid behandlingen i trafikutskottet lyckades jag få igenom en formulering som gick ut på att man skulle följa denna fråga med uppmärksamhet. Något annat gehör fick jag inte den gången. Vis av skadan tänkte jag i fjol så här: Det finns ändå så många andra faktorer som spelar in när det gäller Vänersjöfarten, och därför borde man angripa dem i första hand. Men nu vart riksdagens beslut sådant att transportstödet även skall tas med i den trafikpolitiska undersökningen. Eftersom detta är ett faktum, kommer man inte ifrån denna behandling i trafikpolitiska utredningen. Herr Sellgren, som själv är med i den utredningen, har ju alla möjligheter att bevaka att man får en sådan inriktning på arbetet. Jag vill avvakta den behandlingen innan jag är beredd till annat ställningstagande. Som jag sade förut kan jag inte veta huruvida denna konkurrenssnedvridning är vad som påstås från sjöfartshåll. Jag tror, som herr Östrand sade, att det finns andra faktorer som också spelar in och gör att sjöfarten kommit i en sämre belägenhet.

Herr talman! Föreliggande utskottsbetänkande behandlar jämväl motionen 233, där jag tillsammans med förste vice talmannen Bengtson hemställt att riksdagen hos regeringen anhåller om sådana direktiv till teletaxeutredningen att dess arbete skall syfta till en för hela landet enhetlig telefontaxa. De här tankegångarna om en enhetlig telefontaxa är ingen direkt nyhet. Jag vill erinra om att samma motionsyrkande av oss har framställts vid tidigare riksmöten. Vi har bl.a. åberopat rättviseoch jämlikhetssynpunkter som grund för yrkanden om en enhetlig taxa. Samma skäl borde föreligga för en enhetlig telefonavgift som för befordran av brevförsändelser oavsett avståndet orter emellan. Genom att vi har fått ett utbyggt ledningsnät med automatisk koppling bör det, såvitt jag förstår, inte föreligga några tekniska hinder. Utskottet erinrar om att televerket den 1 april 1974 sänkte avgifterna för samtal med avstånd över 450 km under kvällstid och under veckoslut med 20 96. Vidare nämner utskottet att motsvarande sänkning ett kvartal senare gjordes av dagtaxan mellan 08-området, dvs. Stockholm, och Norrland och att en liknande sänkning kommer att ske den 1 juli 1976 för övriga delar av landet. Vidare kommer beslutade taxesänkningar till och från regioncentra samt inom kommuner att vara helt genomförda under år 1976. Dessa åtgärder är glädjande och innebär en viss kostnadsutjämning, dock icke på långa vägar i tillräcklig utsträckning.

Det är min förhoppning, herr talman, att utredningsarbetet skall leda till att vi får en enhetlig telefontaxa för hela landet. Jag tolkar utskottets skrivning positivt, och även om utskottet inte i klartext anger målsättningen för hur långt utjämningen skall ske är dock utskottets skrivning så positiv att jag finner det föga meningsfullt att yrka bifall till motionen 233.
Herr talman! Jag skall inte ge mig in i någon polemik med herr Börjesson i Falköping. Jag vill bara säga att utskottet i sin behandling av motioner i den här frågan, inte bara i år utan även tidigare, har varit för en mycket långtgående utjämning av telefontaxorna. Men jag vill inte med detta ha sagt att utskottets tanke i princip har varit att utjämningen skall vara total. Det får naturligtvis konsekvenser i vissa avseenden. Skall man ha en total utjämning måste det ske på bekostnad av en viss höjning av vissa samtal. Man kan skilja på tre typer av samtal: lokalsamtal, närsamtal och rikssamtal. Ser man på den procentuella fördelningen finner man när det gäller bostadsabonnemang att hela 69 96 av samtalen utgörs av lokalsamtal, 12 96 av närsamtal och 19 96 av rikssamtal. Skall man göra en total utjämning måste det naturligtvis gå ut över lokalsamtalen, som är helt dominerande. Jag vill bara ha det sagt som en liten upplysning i sammanhanget.
Herr talman! Om herr Östrand hade lyssnat på vad jag sade, hade han vetat att jag inte framhöll att utskottet har den uppfattningen att man skall syfta till en total utjämning. Det var en önskan från mig att målsättningen skall vara denna. Sedan kan jag naturligtvis villigt erkänna att en total utjämning medför vissa konsekvenser. Man får väl då på något sätt kompensera de merutgifter som uppstår genom en sänkning av avgiften på de långväga samtalen. Detta måste naturligtvis gå ut över närsamtalen. Man kunde tänka sig en ny form av samtalsavgifter, t.ex. så att det för samtal på mer än två perioder utgår högre avgift. Kvar står ändå det förhållandet att man för postbefordran har enhetliga avgifter, som är lika stora oavsett om ett brev går I km eller om det skickas 100 mil. Det är väl ingen som ifrågasätter det riktiga i detta. Enligt mittt resonemang skulle det kunna vara lika naturligt att ha en enhetlig telefontaxa för hela landet. Det kan tänkas att det tar sin tid, men jag tror i alla fall att vi på sikt kommer dit i jämlikhetens och solidaritetens namn.
Herr talman! Jag tycker inte att det är riktigt att i detta sammanhang göra en jämförelse mellan avgiften för postbefordran och taxan för telefonsamtal. Vid postbefordran transporterar man ändå post från en region till en annan. Ser man på den procentuella fördelningen av telefonsamtalen finner man att den övervägande delen är lokalsamtal. Självfallet kan man åstadkomma en total utjämning, men om det inte skall ske på bekostnad av en höjning av taxan för lokalsamtalen, måste väl samhället gå in med stöd i det här avseendet. Jag tror inte att det finns någon majoritet för den principen när det gäller teletaxorna.
Herr talman! Jag kan försäkra herr Östrand att det är en mycket stark opinion till förmån för en enhetlig telefontaxa. Man har under den sista tiden både i brev till mig och i tidningsinsändare ställt frågan om det kan vara riktigt att de som bor t.ex. 40 mil från Stockholm skall behöva betala högre telefonavgift för samtal dit än de som bor t.ex. någon mil utanför Stockholm. Jag tycker att min jämförelse med posttaxan är fullt tillämplig. Det är ingen som drömmer om att man skall införa skilda avgifter för postbefordran mellan olika orter.

Herr talman! För att i all korthet anknyta till den tidigare debatten vill också jag säga att herr Sellgren i långa stycken hade en stark och logisk argumentation för reservationen 1 och för sina tankegångar i övrigt. Jag tycker att man allvarligt måste pröva frågan om ett lämpligt fraktstöd också för den typ av transporter som han talade om. Det är naturligtvis lämpligt att gods som bättre kan transporteras sjövägen inte tvingas över på landsväg. Sjötrafik är ju i många fall en helt överlägsen transportform. Här handlar det inte bara om Vänersjöfarten, utan vi måste se frågan i ett betydligt större sammanhang. Vi är, som herr Magnusson i Kristinehamn sade, inte beredda att stödja reservationen, men nog finns det anledning att rätt noga fundera över frågan i hela dess vidd. Vi har i motionen 446 och i följdmotionen 447 krävt utredning om och förslag till ett särskilt fraktstöd för att främja industriell spridning inte minst med utgångspunkt i det nya som trots allt kommer att ske vid Norrbottens Järnverk. Vi framhåller i vår motion att en planmässigt utbyggd industrispridning utgående från NJA kan bli ett starkt bidrag i ansträngningarna att skapa sysselsättning i andra kommuner. Stora delar av Norrbottens väldiga län befinner sig ju nämligen i bakvatten, och satsningen i Luleåområdet förbättrar inte situationen i Tornedalskommunerna och andra indalskommuner, utan den förvärrar problemen. Det är mot den bakgrunden det måste anses nödvändigt att försöka finna olika vägar för att motverka arbetslöshet och avfolkning i dessa kommuner. Man kan när det gäller så här stora avstånd inte gå förbi frakternas betydelse i sammanhanget. Det statliga regionala fraktstödet infördes 1971 och kompletterades i januari 1974. Jag håller med dem som har påpekat dess positiva betydelse, men det står också klart att det var otillräckligt för att klara de inomregionala problemen. Fraktkostnaderna är fortfarande ett av de stora hindren för industriell spridning. I Länsprogram 1974 för vårt län utvecklas den problematiken i de här ordalagen, vilka knyter an till framför allt det stora statliga företaget: ”NJIA har som tidigare redovisats lagt ut tillverkning av fartygsinredningar till arbetsmarknadsverkets anläggningar i Överkalix och undersöker möjligheterna att förlägga annan typ av tillverkning till Kalix. Skälen härför är dels praktiska — verksamheter som rent tekniskt kan ligga utanför NJA:s hårt ansträngda industriområde i Luleå tar ej dyrbart utrymme i anspråk — och dels regionalpolitiska — arbete utanför Luleå minskar pressen på Luleå och ökar antalet arbetstillfällen i andra kommuner. Men arrangemanget innebär företagsekonomiska nackdelar, framför allt på transportsidan. De produkter varom här är fråga — dels råvaran från NJA och dels den färdiga produkten från filialföretaget har alltid ett relativt lågt förädlingsvärde. Som exempel kan nämnas en aktuell produkt med ett förädlingsvärde på 200 kr./ton varav det kalkylmässiga överskottet före frakter uppgår till ca 20 kr. Fraktkostnaden från NJA till Haparanda av råvaran till denna produkt uppgår till 57 kr. Av de färdiga produkterna levereras 80 96 till kunder i Mellansverige medan 20 96 går tillbaka till NJA. Transportstöd erhålles emellertid endast för den del av alla transporter som går från Haparanda till Mellansverige. Transporten av råvara från NJA till Haparanda och transporten av färdiga produkter från Haparanda till NJA omfattas ej av transportstödet. Vid en produktion på 10 000 ton per år uppgår merkost naderna för transporter i Haparanda-alternativet jämfört med förläggning i direkt anslutning till NJA till ca 800 000 kr. per år. Av detta belopp utgör frakterna inom länet ca 90 96. Överskottet före frakter uppgår till ca 200 000 kr. per år. Projektet kan följaktligen ej realiseras.” Utskottet tar här inte ställning till vårt motionskrav utan hänvisar till den arbetsgrupp som främst har att behandla sysselsättningsfrågorna i Tornedalen. Nu vill jag säga att det här inte är något problem som enbart handlar om Tornedalen även om den kommunen befinner sig i ett sällsynt utsatt läge. Det handlar om att få ett system som också gynnar Arjeplog, Arvidsjaur, Jokkmokk och vissa andra regioner. Men man kan ta Pajala kommun som ett exempel på hur illa ställt och hur angeläget det är att problemen tacklas från skilda utgångspunkter. År 1950 hade kommunen 15 198 invånare. 1969 hade befolkningstalet rasat till 14 165 för att 1970 vara nere i 10 784. Senaste årsskifte hade man nått bottenläget 9 433. Men länsstyrelsens flitiga utredare har också blickat in i framtiden. Enligt den prognosen kommer samma kommun att 1980 ha 7 749 invånare. Man har också gjort en prognos som går fram till 1990, och då skulle samma kommun vara nere i 6 811 invånare. Kommunen skulle alltså mista halva sitt befolkningstal på drygt 20 år. De siffror som man räknat fram till 1980 och 1990 kommer att gälla om ingenting radikalt sker. Jag vill inte åstadkomma en lokaliseringspolitisk eller regionalpolitisk debatt här i dag. Jag har redovisat dessa siffror enbart för att belysa hur alarmerande läget är för en enstaka kommun som Pajala. Det finns flera inlandskommuner i detta jättelän som jag kunde redogöra för på samma sätt, men jag skall avstå från detta i denna omgång. Jag tror självfallet inte att ett förbättrat fraktstöd kommer att lösa problemen. De kan bara lösas genom att staten verkligen går in för ett statligt industriporgram som omfattar också uppbyggandet av nya statsindustrier i olika delar av Norrbotten. Men en sådan positiv utveckling kan givetvis befrämjas genom tillkomsten av ett förbättrat fraktstöd som också beaktar dessa problem. Jag skall inte yrka bifall till motionen. Vi har aktualiserat frågan, och man arbetar med den i den grupp som här har nämnts. Sker det emellertid ingenting på området skall vi självfallet återkomma i en eller annan form.
Herr talman! Jag vill tacka herr Lövenborg för att han så erkännsamt delar min uppfattning när det gäller behovet av att undersöka frågan om en eventuell konkurrenssnedvridning mellan sjöoch landtransporter. Vad jag kan förstå är herr Lövenborg heller inte okänslig för den oro som hamnarbetarna inom Svenska hamnarbetarförbundet har gett uttryck för beträffande denna överströmning. Herr Lövenborgs erkännande ändrar emellertid inte det faktum att godset övergår från sjötill landtransporter. Herr Lövenborg kan inte hålla kvar ett enda ton på sjö transportsidan om han inte sätter handling bakom orden. Han förhindrar heller inte att arbetstillfällena minskar för hamnarbetarna. Herr Lövenborgs uppfattning kan endast få effekt om han är med om beslutet här i dag. Jag kommer att stå på herr Lövenborgs sida och stödja honom när det gäller kravet på ett inomregionalt transportstöd så snart möjligheterna att genomföra ett sådant har utretts. Jag kommer att kämpa för detta. I transportstödfrågan bör man inte ta hänsyn till om det är det statliga SJ eller den privatkapitalistiska sjöfartsnäringen som fraktar godset, utan man bör eftersträva en riktig arbetsfördelning mellan de olika transportnäringarna och ett konkurrensneutralt transportstöd.
Herr talman! Jag uppskattar herr Sellgrens uttalade stöd i denna fråga, och jag har tidigare framfört att jag har en viss förståelse för herr Sellgrens synpunkter. Frågan är emellertid av så stor vidd att det finns all anledning att inte rusa i väg utan att fundera en smula över konsekvenserna av ett fraktstöd av den typ som föreslagits. Det kan nämligen medföra problem av det slaget att stödpengar på ett mindre tilltalande sätt tillfaller redarkapitalet, och sådana konsekvenser bör man som sagt fundera över en smula. En utredning arbetar ju med dessa frågor, och vi bör avvakta de resultat som denna utredning inom en icke alltför avlägsen framtid borde komma fram till.

Herr talman! Ett enigt utskott har med anledning av de motioner som väckts om stöd till olönsam busstrafik, motionerna 1542 och 1611, hemställt att riksdagen ger regeringen till känna vad utskottet anfört beträffande det statliga stödet till icke lönsam busstrafik. I motionerna har vi bl.a. påtalat bristerna i nuvarande avgränsning mellan lokal och regional busstrafik samt att stödet är begränsat till endast två dagliga dubbelturer. Stödet till lokal busstrafik kan inte begränsas till endast trafik mellan kommuncentra. Särskilt inom ytstora kommuner medför detta ekonomiska åtaganden som inte har motsvarighet i ytmässigt mindre och ofta ekonomiskt starkare kommuner. Vi anser att stödet bör utgå även då en av orterna inte är kommuncentrum. Det hjälper inte att förordningen om det statliga stödet till regional landsbygdstrafik klart talar för att hänsyn skall tas till ytstora kommuner. Bussbidragsnämnden har ändå benhårt hållit sig till en stram tolkning av författningstexten, och det är inte bra. Begränsningen till endast två dagliga dubbelturer för statligt stöd utgör också ett hinder för en rationell lösning av kollektivtrafiken i många delar av landet, inte minst på Gotland och i Norrland. Detta framkom med all önskvärd tydlighet när berörda länsstyrelser avlämnade sina yttranden beträffande departementschefens förslag till nedläggningsprövning av persontrafiken på åtta järnvägsavsnitt. De flesta länsstyrelserna angav som villkor för en eventuell nedläggning att tillfredsställande transportförsörjning med landsvägsbussar kom till stånd. Därvid krävdes också stöd till fler än två dagliga dubbelturer. det sig ganska snart att även busstrafiken går med förlust. Då kommer man till kommunerna och begär ekonomisk ersättning. Om inte kommunerna går med på detta hotas även denna linje med nedläggning. Ett sådant förfaringssätt skapar osäkerhet i trafikförsörjningen och onormal ekonomisk belastning för kommunerna i den mån de går med på att betala underskottet. Har staten för avsikt att genom bidrag ge stadga åt kollektivtrafiken på landsbygden bör också erforderligt stöd utgå därefter. Därför är länsstyrelsernas och kommunernas krav att antalet bidragsgrundande dubbelturer i den lokala och regionala busstrafiken utökas mycket välgrundat. Utskottet har alltså i år instämt i motionärernas synpunkter och finner dem vara av betydelse. Utskottet pekar också på det utredningsarbete som nu går in i sitt slutskede. Även detta har vi motionärer förståelse för. Vi kan därför endast understryka utskottets mening att regeringen bör fästa uppmärksamhet vid frågorna då ny bidragskonstruktion utarbetas. Herr talman! Med detta vill jag förklara mig tillfredsställd med den behandling som motionerna har fått i utskottet, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Den 24 november 1974 inträffade ett otäckt olyckstillbud på Arlanda flygplats. Olyckstillbudet upprörde många, såväl allmänhet som ansvariga tjänstemän. En 2S-litersdunk fenol ombord på ett passagerarflygplan läckte — fenol är ett mycket farligt gift. Olyckstillbudet föranledde mig att några dagar senare här i riksdagen ställa en enkel fråga till kommunikationsministern, om han ansåg det vara olämpligt att bl.a. miljöfarliga gifter får medtagas som flygfrakt i passagerarplan och vilka åtgärder som i så fall bör vidtagas för att ändra de nuvarande bestämmelserna. Statsrådet hänvisade bl.a. till en det året, alltså 1974, tillsatt särskild skandinavisk arbetsgrupp med uppgift att se över hanteringen av farligt gods och, om det visar sig nödvändigt, utarbeta förslag till ändrade föreskrifter. Liknande svar har trafikutskottet lämnat på de två motioner som Sture Palm och jag har lämnat in, dels i januari Svaren är naturligtvis formellt riktiga. Men likafullt är de inte till Torsdagen den fredsställande. Under tiden som utredning pågår föreligger risk för att 6 maj 1976 man kan fortsätta att nonchalera säkerheten. Jag antar att utskottet delar dessa mina farhågor. Utskottet skriver nämligen: Säkerhetsbestäm ”Med hänsyn till frågans vikt finner utskottet det vara angeläget att — melserna vid ifrågavarande utredningsarbeten påskyndas.” transport av farligt Jag antar vidare att vi är överens om att säkerheten sätts främst endast — gods med passageom ett förbud att frakta livsfarliga gifter i passagerarflygplan införs. Om = rarflygplan det i yttersta undantagsfall trots allt kan vara nödvändigt att frakta farligt gods i passagerarflygplan, så måste möjligheterna att kontrollera att säkerhetsbestämmelserna verkligen följs vara betryggande. Straffåtgärderna mot den part som ändock måhända bryter mot bestämmelserna måste dessutom vara mycket kraftiga. Det kan också vara motiverat att påpeka, att giftigt gods kan medföra allvarligare olycksrisker vid flygtransporter än vid landtransporter, troligen även allvarligare än vid sjötransporter. Spridningsområdet är nämligen större vid ett flyghaveri och dessutom nästan omöjligt att fastställa gränserna för. Jag antar som sagt att utskottet och jag egentligen är överens. Jag skulle uppskatta att få det bekräftat av utskottets ordförande. Samtidigt vill jag fråga om han kan säga när utredningsarbetet beräknas vara färdigt.

Herr talman! När det gäller transport av farligt gods med passagerarplan är två saker viktiga: för det första att man har bestämmelser som är tillfredsställande och för det andra att det finns en ordentlig kontroll av att bestämmelserna efterlevs. Det var väl i båda dessa syften som den skandinaviska arbetsgrupp tillsattes, som herr Lundgren här talade om. Nu är det så att ett internationellt arbete pågår i IATA och ICAO, och vi vet av erfarenhet att det tar mycket lång tid. Därför tjänstgör den skandinaviska arbetsgruppen delvis som en påtryckningsgrupp. Och enligt de upplysningar som vi har fått i utskottet kommer den att i vår lägga fram förslag till vissa bestämmelser för civil luftfart, där det görs ytterligare preciseringar på detta område också när det gäller farlig last. Men vi har väl ändå en känsla av att arbetet i den arbetsgruppen skulle kunna intensifieras, och det är inte utan orsak som utskottet skriver så som herr Lundgren citerade, alltså att utskottet med hänsyn till frågans vikt finner det vara angeläget att ifrågavarande utredningsarbete påskyndas. Och eftersom det nu finns en representant för kommunikationsdepartementet i kammaren vill även jag säga att jag är mycket tacksam om man från departementets sida uppmärksammade denna fråga och såg till att arbetsgruppen verkligen arbetar så snabbt som någonsin är möjligt. När det gäller syftet är herr Lundgren och utskottet helt överens.
Herr talman! Jag tackar för beskedet att vi är överens.

Herr talman! Jag hade tänkt att i mitt första inlägg också säga någonting om ett par andra saker, men jag glömde det. Därför vill jag nu något komplettera vad jag sade där. Jag förklarade att det kanske trots allt i yttersta undantagsfall kan vara nödvändigt att frakta farligt gods i passagerarflygplan. Jag vill som komplement till detta säga att det förefaller mig naturligt att ha föreskrifter om att vissa transporter aldrig får företas med passagerarflygplan utan endast med fraktplan. Det torde inte finnas några väsentliga skäl för att frakta exempelvis explosiva ämnen i passagerarflygplan. Det kan väl inte heller finnas några skäl för att frakta för den mänskliga organismen livsfarliga ämnen i passagerarflygplan. Att frakta radioaktiva ämnen tillsammans med passagerare förefaller minst lika omotiverat. Jag vill också tillägga att eventuella ekonomiska vinster för avsändare och/eller för mottagare inte enligt mitt sätt att se får styra säkerhetsbestämmelsernas utformning. Det är bara, herr talman, genom skärpta bestämmelser som jag tror att vi kan komma till rätta med det här. De skärpta bestämmelserna kan gälla förpackningssidan eller sanktionssidan, men att vi på något sätt måste skärpa bestämmelserna är jag övertygad om. Jag är tacksam att ett enhälligt utskott tydligen delar denna min uppfattning. Jag har för dagen, herr talman, inte något särskilt yrkande, men jag avvaktar med stort intresse utredningens resultat. Jag hoppas verkligen att utredningen i vår skall framlägga ett förslag.

Herr talman! Jag ber om överseende för att jag nu tar till orda. Ett enhälligt utskott står bakom betänkandet. Jag har begärt ordet närmast därför att jag har ett behov av att ge uttryck för min glädje och tacksamhet över att en fråga som jag kämpat för i så många år nu äntligen blivit löst. Det gäller införandet av ett förenklat bouppteckningsförfarande i de fall då den avlidne är ett spädbarn som efterlämnar inga eller ringa tillgångar eller är en medellös person. Jag motionerade i denna fråga första gången 1961. Jag återkom med motionen 1963, 1964, 1966, 1967, 1971, 1972 och 1974, och nu äntligen är vi redo att om några sekunder fatta ett enhälligt beslut om ett sådant förenklat bouppteckningsförfarande. Det må tillåtas mig att uttrycka min glädje och tacksamhet över att vi efter så många år nu nått det resultat som jag åstundade då jag första gången väckte min motion.

Herr talman! Särskilda utskottet i riksdagen framhöll i samband med tillkomsten av kommunalskattelagen år 1928 angelägenheten av att staten, då den uppträdde som konkurrent till enskilda företag, fick vidkännas i huvudsak samma kommunalskatt som de enskilda företagen. Utskottet erinrade särskilt om den undantagsställning som staten intog i fråga om företag vilka föll under vattenfallsverkets förvaltning. Konkreta förslag till begränsning av statens gäldränteavdrag för att uppnå likvärdig beskattning har framlagts av särskilda sakkunniga år 1929, av 1944 års skattesakkunniga och av en särskild sektion inom 1950 års skattelagssakkunniga. Frågan har emellertid inte föranlett andra åtgärder från regeringen än att man hänskjutit den till förnyade överväganden inom affärsverksutredningen, affärsverkskommittén och budgetutredningen. År 1973 framhöll skatteutskottet att affärsverkskommitténs betänkande hade remissbehandlats men att det slutliga ställningstagandet till förslagen hade uppskjutits i avvaktan på budgetutredningens betänkande.

Skatteutskottets socialdemokratiska majoritet framhöll att den inte funnit anledning frånträda denna uppfattning. Den förutsatte då, dvs. år 1973, att förslag till lösning av frågan om vattenfallsverkets redovisningsprinciper skulle föreläggas riksdagen så snart detta var möjligt —- alltså samma formulering som riksdagens särskilda utskott hade använt redan år 1928. Alla borgerliga enades vid samma tillfälle om att hemställa att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t begärde att förslag till ändrade bestämmelser rörande statens vattenfallsverks redovisningsprinciper med beaktande av anförda synpunkter skulle föreläggas 1974 års vårriksdag. Fru talman! Ännu har vi inte fått något förslag från regeringen. Jag är helt övertygad om att om statlig verksamhet hade arbetat med sämre beskattningsregler än enskilda hade riksdagen inte behövt vänta 48 år och mer på 3tt få ta del av ett förslag som riksdagen redan år 1928 sagt sig vilja ha snarast möjligt. Hur mycket förhalning tål riksdagen av en i denna fråga tydligen helt självtillräcklig regering? För ingen i denna kammare tror väl på allvar att det behövs mer än 48 år för att Nr 120 även ingående utreda denna detaljfråga och ge riksdagen förslag till en Torsdagen den rättvis lösning? 6 maj 1976 Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Fru talman! Jag kan trösta riksdagens ledamöter med att jag skall fatta mig synnerligen kort, eftersom herr Petersson i Gäddvik — såsom jag hade räknat med — har givit denna historiska redogörelse för behandlingen av ärendet. Utskottet delar naturligtvis motionärernas uppfattning att det är hög tid att ett förslag läggs fram. Jag vill påstå att detta är den verkliga långköraren i riksdagen, eftersom frågan togs upp redan 1928. Det begärdes då en utredning. Sedan dess har en lång rad utredningar framlagts och motioner väckts. Frågan om begränsning av statens gäldränteavdrag har, såsom herr Petersson också sade, behandlats av riksdagen 1963, 1967 och årligen sedan 1969. Nu yrkas i motionen 1975/76:842 av herr Petersson i Gäddvik m.fl. att riksdagen hos regeringen begär att förslag till ändrade bestämmelser rörande statens vattenfallsverks redovisningsprinciper skall framläggas senast hösten 1976. Utskottet redogör i korthet för frågans tidigare behandling och för de förslag som lagts fram av affärsverksutredningen och budgetutredningen. Utredningsförslagen innebär omfattande förändringar i nuvarande budgetsystem. Utskottet hänvisar i sitt betänkande till att finansministern i årets budgetproposition erinrar om dessa utredningsförslag och därvid nämner att det vid remissbehandlingen har framkommit ytterligare synpunkter som måste bearbetas före ett slutgiltigt ställningstagande. Beredning pågår f. n. inom regeringskansliet och finansministern meddelar att han har för avsikt att återkomma till riksdagen när detta arbete är avslutat. Utskottet tar fasta på detta finansministerns uttalande och hemställer med hänsyn härtill att riksdagen avslår motionen.
Fru talman! Jag är verkligen rörd över det förtroende som utskottsmajoriteten visar den sittande finansministern. Jag är nästan helt övertygad om att vi måste byta finansminister för att få denna fråga löst.

Fru talman! Jag ber till att börja med att få ta fasta på vad herr Börjesson i Glömminge anförde avslutningsvis, nämligen att det i stort inte föreligger några delade meningar om de riktlinjer som skall ligga till grund för revisionens fortsatta arbete. Vi har i finansutskottets betänkande också betonat det betydande mått av enighet som numera råder beträffande de allmänna riktlinjerna för riksdagsrevisionen. Den fråga som herr Börjesson aktualiserar i sitt inlägg är enligt vår uppfattning inte av den karaktär att den motiverar de slutsatser herr Börjesson tycks vilja dra i frågan. Utskottet förordar att revisorernas skrivelse delges fullmäktige, och det bör vad gäller den här aktuella frågan vara tillräckligt att fullmäktige på detta sätt informeras om revisorernas synpunkter. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till hemställan i finansutskottets betänkande nr 33.

Fru talman! Inom den sjukvård som bedrivs av det allmänna finns sedan ingången av år 1975 en allmän patientförsäkring som på objektiv skadeståndsrättslig grund ersätter behandlingsskador. Ett önskemål är att denna försäkring kan byggas ut och ge bättre förmåner och framför allt en bättre täckning så att all sjukvård kommer att omfattas. I vpkmotionen 1975/76:1112 tar vi upp frågan om en heltäckande försäkring som på objektiv skadeståndsrättslig grund skall ge ersättning vid behandlingsskador. Vi kräver att envar som utövar sjukvårdande verksamhet skall vara skyldig att ansluta sig till en sådan obligatorisk sjukförsäkring. Vi har också påyrkat att läkemedelsoch produktskador skall täckas genom en obligatorisk försäkring som betalas av tillverkare eller importörer. Vidare har vi tagit upp ersättning till äldre skadefall efter samma grunder som gäller för försäkringsfallen. Det område inom sjukvården som nu inte täcks av patientförsäkring är sjukvård som utövas av vissa privatpraktiserande. I vissa fall bedrivs dessutom verksamheten som aktiebolag, varför det också kan ställa sig svårt att få ut ersättning ens efter rent skadeståndsrättsliga grunder. Många privatpraktiserande inom sjukvården är emellertid anslutna till försäkring, men att få en heltäckning torde ställa sig svårt med mindre man inför ett obligatorium med garantier mot oförsäkrade utövare på samma sätt som nu sker inom trafikförsäkringssystemet genom att bolagen svarar för sådana som är oförsäkrade. Utskottet har i sin skrivning ställt sig mycket positivt till kravet om en heltäckande försäkring, men det har inte velat sträcka sig den sista biten för att säkra kravet och tillstyrka utredning om ett obligatorium. Det gör vi emellertid i reservationen. Vad sedan gäller läkemedelsoch produktskador så hänvisar utskottet till pågående utredning och vill avvakta vad som kan komma ut därifrån. Nu har också nyligen produktansvarskommittén avlämnat ett betänkande, Produktansvar , i vilket en försäkring mot läkemedelsskador föreslås. Försäkringen föreslås få karaktären av en obligatorisk olycksfallsförsäkring för skador som orsakas av läkemedel. Ersättning skall utgå efter särskild riskvärdering och försäkringen är främst avsedd att lämna ersättning för allvarliga och oväntade skador av läkemedel. Försäkringen skall finansieras av tillverkare och importörer av läkemedel. I anledning av detta förslag så har vi inte reserverat oss för bifall till motionsyrkandet i denna punkt men uttalar att det är önskvärt att regeringen skyndsamt lägger fram förslag i denna fråga. Vad gäller tandläkarhögskolorna så har det vid utskottsbehandlingen framkommit att patientförsäkring redan är gällande för detta område varför yrkandet inte vidhålls på denna punkt. grunder som gäller i fråga om försäkrade så har det visat sig bli besvärligt med gränsdragningen. Vid en hearing i utskottet har det emellertid framkommit att ersättningar betalats ut i vissa fall utan att försäkring förelegat, och det har ställts i utsikt att så kan komma att ske för ytterligare sådana fall som blir uppdagade. Med detta har vi tills vidare låtit oss nöja. Men i fråga om kravet på ett heltäckande patientskydd står vi fast. Det är orimligt att inte alla som söker sjukvård får samma skydd, oberoende av var denna sjukvård söks. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till reservationen av herr Börjesson i Falköping m.fl.
Fru talman! Jag skall fatta mig kort. Herr Israelsson har redan redogjort för vad det rör sig om. En del av reservationen bygger på en motion av herr Carlshamre. Det är en utmärkt motion — så utmärkt att hans partikamrater i utskottet inte har röstat för den. Den innebär helt enkelt att alla som utövar läkaryrket i detta land skall vara försäkrade. Det är ett rimligt krav. Även läkare gör ju misstag — det är ofrånkomligt, ehuru beklagligt. Dessa misstag är särskilt menliga både för patienten och läkaren själv. Innebörden i reservationen är alltså helt enkelt att för behörighet att utöva läkaryrket skall krävas bl.a. en försäkring med ett objektivt skadeståndsansvar. Detta borde vara ganska självklart. Det är förvånansvärt att inte hela utskottet kunnat ställa sig bakom detta förslag. Utskottet säger att detta är bra, men att man skall lita på frivilligheten till att börja med. Om det visar sig att man inte får med de privatpraktiserande, får man ta till lagstiftning. Jag tycker dock det inte är för mycket begärt av den som utövar läkaryrket att han skall ha en försäkring. Detta är den enkla innebörden i reservationen och jag ber att få yrka bifall till den.

Fru talman! I motion nr 1115 har vi motionärer tagit upp frågan om någon form av ersättning till de människor som drabbats av den s.k. sjukhussjukan före den 1 januari 1975 och som därmed alltså inte omfattas av patientförsäkringen. Eftersom motionen utförligt har refererats i lagutskottets betänkande nr 17 nöjer jag mig här med att göra några kommentarer med anledning av utskottets skrivning och ställningstagande. Det är alldeles uppenbart att de av sjukhussjukan drabbade människorna, för vilka patientförsäkringen ej gäller, känner sig åsidosatta och illa behandlade. Det måste ju för dem vara svårt att inse, att det inte skulle kunna finnas någon möjlighet att också ge ersättning åt redan tidigare inträffade skadefall — skador som de åsamkats utan egen förskyllan! Samhällets ansvar måste rimligen vara lika stort för tiden före den 1 januari 1975 som efter detta datum! Vi motionärer har begärt att man skall göra en inventering för att kunna få ett begrepp om hur många människor det här är fråga om och därmed erhålla underlag för vidare diskussioner i ersättningsfrågan. Det är ju först när vi vet antalet fall — och i synnerhet antalet svårare fall — som vi kan ha en uppfattning om möjligheterna att ge någon ersättning och omfattningen av denna. Utskottet har dock inte visat någon förståelse för denna vår begäran och vill tydligen inte medverka till att man åtminstone gör ett försök att finna former för att tillgodose ett högst berättigat rättvisekrav! Utskottets inställning har säkert sin förklaring i att man har en klart förutfattad mening när det gäller kostnaderna för en ersättning till här ifrågavarande människor.

Men inte nog härmed — dessa enligt utskottet stora kostnader försvinner ju inte, därför att samhället inte vill ta sitt ansvar för dem. De drabbar i stället i så mycket högre grad dem som oförskyllt åsamkats skada vid just sjukvårdshuvudmännens inrättningar! Som om det inte skulle vara en tillräckligt stor tragedi att vara drabbad av obotlig skada för resten av sitt liv, utan att dessutom behöva dras med ekonomiska bekymmer påtvingade av just denna skada! Utskottets resonemang i kostnadsfrågan förefaller mig vara något cyniskt! Utskottet menar att ersättningsskyldigheten för äldre behandlingsskador negativt skulle påverka resurserna för hälso-och sjukvård. Utskottet resonerar som om de av sjukhussjukan drabbade människorna inte skulle vara i behov av vård! Sjukvårdens resurser kan ju rimligen inte påverkas negativt genom att användas till sjukvård! Om utskottet verkligen menar vad utskottet anför, måste synsättet även här betraktas som cyniskt! Utskottet har inte — fortfarande utan att känna till underlaget — kunnat ansluta sig till uppfattningen att systemet med patientförsäkringen skall kunna tillämpas retroaktivt. Det är säkert förenat med svårigheter att finna former för en retroaktiv ersättning, vilket vi också anfört i vår motion, men hur kan man vara så säker på att detta inte går att lösa, innan man ens gjort ett försök? Vet verkligen utskottet, utan att känna till antalet fall, att det är ogenomförbart att ansluta åtminstone de svårare fallen till försäkringen med giltighet från t.ex. den 1 januari 1975 eller något senare datum? Alldeles omöjligt att lösa kan ju detta ändå inte vara, där det alltså inte är fråga om en retroaktiv ersättning från försäkringen men väl ett hänsynstagande till en tidigare inträffad sjukdom. Men är man inte ens villig medverka till att försök göres att klara detta, så löser man ju inga problem och då rör man sig uteslutande med förutfattade meningar! Därtill kommer att det ju rimligen måste kunna gå att pröva andra vägar att lösa detta problem än via patientförsäkringen, vilket vi också anfört i vår motion men som utskottet inte alls beaktat. Men förutsättningen är förstås fortfarande att man bemödar sig att söka ta reda på de aktuella sjukdomsfallen. Avslutningsvis uttalar dock utskottet att det är angeläget att patienter som behandlingsskadats före patientförsäkringen kan få någon kompensation för sina skador. Utskottet har inhämtat och erfarit att såväl regeringen som flertalet landsting intagit en välvillig och positiv inställning till ett flertal skadeståndsanspråk. Utskottet anser det vara viktigt att detta sker även i fortsättningen. Detta låter ju mycket bra, men om man nu har den inställningen, varför är man då inte beredd och villig att medverka till att frågan löses på ett ändamålsenligt och rättvist sätt? Utskottet anför vidare, att från allmänhetens synpunkt torde särskilt behandlingsskador i form av sjukhussmitta te sig som speciellt ömmande fall, där det kan anses naturligt att samhället åtar sig att svara för alla former av vårdkostnader. Detta uttalande ligger helt i linje med vad vi har eftersträvat i motionen. Men varför väljer då utskottet att inte ta hänsyn till allmänhetens synpunkt? Så illa kan det väl ändå inte vara att denna daterar sig från den 1 januari 1975? Fru talman!